Herr talman! Riksdagens trafikpolitiska beslut 1979 innebar att järnvägen Nässjö-Nybro skulle ligga utanför det s.k. riksnätet. Det innebar ett allvarligt hot mot järnvägens framtid. Att bandelen inte ingår i riksnätet kan innebära ett allvarligt steg tillbaka i utvecklingen för flera kommuner och bygder, som i hög grad är beroende av denna järnväg. Skulle det hela leda till en nedläggning av bandelen vore det ett kraftigt bakslag för alla de strävanden som är inriktade på att stärka näringslivet och sysselsättningen i dessa delar av Småland. Det är därför viktigt att alla åtgärder vidtas som innebär att järnvägen kan räddas för framtiden. Riksdagsbeslutet 1979 var alltså enligt min mening otillfredsställande. Det innebar att man hänförde bandelen Nässjö-Nybro till de nedläggningshotade bandelarna. För det första leder det till negativa beslut; SJ har begränsat sina investeringar på det järnvägsnät som är nedläggningshotat. Ett eftersatt underhåll ökar riskerna för en total nedläggning av järnvägen. För det andra tvingar en dålig banstandard fram en låg tåghastighet, som förlänger restiden och minskar människors intresse och möjligheter att utnyttja SJ:s service. En sådan försämrad service på järnvägen Nässjö-Nybro kan helt enkelt avhålla allmänheten från att utnyttja järnvägen. Det är tillfredsställande att nya motorvagnar har satts in på Nässjö-Nybrobanan. Det innebär att standarden i det avseendet väsentligt förbättrats. Dessa glädjande insatser för järnvägen kan tyvärr bli halvmesyrer om SJ inte helhjärtat kan gå in och göra erforderliga upprustningar av banan för att därmed säkra trafiken för framtiden. Det är också naturligt att man värderar de samhällsekonomiska vinsterna av de energi-, miljöoch trafiksäkerhetsmässiga fördelarna av att slå vakt om trafiken på denna järnvägssträckning. Det finns alltså en rad goda skäl för att förbättra förutsättningarna för såväl godssom persontrafiken på Nässjö-Nybro-banan. Därför är det viktigt att bandelen hänförs till riksnätet, på vilket trafiken skall bibehållas för framtiden. Det är att beklaga att utskottet inte har ställt sig bakom vår motion 779, men jag noterar med tillfredsställelse att centerns företrädare i utskottet i sina reservationer 5 och 7 har ställt sig bakom våra krav i motionen. Därför får jag, herr talman, yrka bifall till nämnda reservationer.

Herr talman! Trafikutskottets betänkanden är föredömligt uppställda. Man hittar sin motion i ett register med sidhänvisning till var motionen behandlas och var den avstyrks. Desto mera snopet är det då att slå upp de angivna sidorna och finna att man inte kan få veta varför den har avstyrkts. Ingen läsare av betänkandet kan ens få en aning om vad motion 423 om SJ:s kundservice egentligen handlar om eller vad utskottet tänkt om den eller varför den har avstyrkts. Den är helt enkelt inte behandlad. Den har bara avstyrkts i en klump tillsammans med andra motioner, som av texten kan utläsas handla om bättre ordning på tågen, bättre service åt handikappade och andra i sig angelägna ändamål. Jag tvingas alltså ta upp kammarens tid med att tala om vad motion 423 av mig själv och mina moderata kamrater på Jönköpingsbänken handlar om, nämligen det egendomliga sätt på vilket SJ:s avtal med länstrafikbolagen har utformats och vilka verkningar de har fått på flera håll. Jag frekventerar mycket den betydande stationen Nässjö. Jag gör det betydligt oftare än Arne Fransson, som nyss talade så vackert om vår järnväg. Han åker inte tåg. Han flyger. Nässjö är mig veterligt den enda av SJ:s stationer som regelmässigt hälsar alla avstigande resenärer med den vänliga högtalarhälsningen ”Välkomna till Nässjö”. Därefter upplyses man om alla de förbindelser åt olika håll som inväntar. Det vanliga är ju att de står och inväntar på olika spår. Men sedan ett år tillbaka förtiger man att det bakom stationen också står en eller två bussar och väntar. De väntar endast på hemtama resenärer som vet att bussarna finns — och tydligen endast på dem som är hemma i länet och har länstrafikkuponger. SJ:s biljetter gäller nämligen på SJ:s egna bussar bara när de går på räls, inte när de går på asfalt. Länstrafikkupongerna gäller däremot både på räls och asfalt. Länstrafikens förhandlare har tydligen varit skickligare när avtalen slutits, för det är svårt att se att man kan blanda SJ-biljettresenärer och länstrafikbiljettresenärer på rälsbussarna men inte på SJ:s egna landsvägsbussar på precis identiska sträckor. Jag har sett hur främlingar satt sig ned i väntsalen för att tålmodigt invänta rälsbussen till Vetlanda om ett par timmar, ovetande om att utanför dörren står en av SJ:s landsvägsbussar klar att avgå till denna trevliga plats om fem minuter. Visserligen får man antagligen, om man frågar i biljettluckan, höra om bussens existens. Men eftersom man kanske läst Sveriges Kommunikationer och funnit att rälsbussen till Vetlanda går fyra gånger om dagen men inte att SJ:s landsvägsbuss dessutom går fyra gånger om dagen, kanske man inte tänker på att fråga. Upptäcker man bussen, finner man till sin häpnad att man måste lösa en extra biljett för den här sträckan, fastän man har turoch returbiljett eller kanske årskort på SJ. Vad motionen handlar om är alltså att SJ kunde vara litet tuffare i sina förhandlingar med länstrafiken och litet smidigare i sin utåtriktade verksamhet. Det hade kanske varit listigare av utskottet att behandla motionen på s. 37, där man tar upp en del taxeoch samordningsfrågor, men det har utskottet inte gjort. Vi svävar alltså i okunnighet om vad trafikutskottet anser att SJ skall tycka eller göra beträffande de här frågorna, och det får vi göra tills vi återkommer med motionen nästa gång. Då kanske utskottet tycker till i samband med sitt avstyrkande. Herr talman! Jag har inget yrkande, endast denna fromma förhoppning.

Herr talman! Jag har tidigare i denna kammare poängterat vikten av att vi satsar på framtidsinvesteringar som medför ökad resurshushållning. En sådan mycket aktuell framtidsinvestering tas upp i motion 1981/82:1394 om upprustning och utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår. Bakom motionen står samtliga Hallandsriksdagsmän. Det finns alltså en politisk enighet om att Västkustbanan måste prioriteras. I motionen framförs många tunga argument för dubbelspår och pendeltrafik på Västkustbanan. Jag skall bara peka på några av dem. Västkustbanan — delen Göteborg-Halmstad-Veinge — är en av de mest belastade enkelspåriga sträckorna i SJ:s affärsbannät. Antalet personförande tåg har ökat successivt och SJ har för avsikt att införa entimmestrafik. I nuläget är det i praktiken omöjligt. Redan med dagens trafik förekommer ofta betydande förseningar. Medelhastigheten är f. n. 75-80 km tim på sträckan Stockholm-Göteborg. I samband med ombyggnad och kurvrätning bör Västkustbanan i sin helhet byggas ut till dubbelspår. Vissa sträckor måste prioriteras särskilt högt, då de samtidigt med en nödvändig kapacitetsförstärkning för nuvarande trafik ger möjligheter till angelägen pendeltrafik. En sådan bandel är Göteborg-Kungsbacka-Frillesås. I en utredning som gjorts inom Göteborgsregionen redovisas att utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Göteborg-Kungsbacka är förhållandevis billig— ca 100 milj.kr. Trafikunderlaget har uppskattats till ca 7 000 resor per dygn på den aktuella sträckan, och det är ett rimligt underlag för pendeltrafik. I dag sker det kollektiva resandet mellan Kungsbacka och Göteborg i huvudsak med buss. Under högtrafik är tillgänglig kapacitet mycket hårt belastad. Ytterligare insatser med buss under högtrafik ger mycket höga marginalkostnader. Pendeltåg blir sannolikt i början dyrare än ett utbyggt bussalternativ, men fördelarna är mycket stora. Restiden halveras. Resan blir bekvämare. Detta bör väsentligt öka det kollektiva resandet. Självklart medför detta större skatteintäkter, färre trafikolyckor, mindre miljöbelastning osv. Västkustbanan är inte bara en viktig kommunikationsled i västra Sverige utan också en viktig förbindelselänk med i första hand våra nordiska grannländer Norge och Danmark. Jag förutsätter att det finns en bred enighet om att investering i dubbelspår på Västkustbanan är en riktig framtidsinvestering, som ger god resurshushållning och på sikt också god återbäring. Vi behöver projekt som skapar sysselsättning och framtidsvärde. Utbyggnaden av Västkustbanan är ett sådant projekt. Herr talman! Utskottet har behandlat motionen välvilligt, men det behövs mer än så. Det är nödvändigt att alla berörda parter positivt verkar för ett snabbt genomförande av Västkustbanans utbyggnad.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar innebär en utbrytning av en liten del ur ett stort betänkande om energipolitiken som kommer senare. Det gäller här två saker, nämligen ett eventuellt inrättande av en särskild energimyndighet samt dess placering. Redani fjol beslöt riksdagen på förslag av regeringen att man skulle inrätta ett statens energiverk för att ta hand om energitillförseln på kortare och längre sikt, kommunal energiplanering, information, utbildning, tillsynsverksamhet och rådgivning. Man skulle också inrätta en särskild oljeersättningsfond och dessutom föra ihop de övergripande uppgifterna om forskning om energiförsörjningen. Vi socialdemokrater yrkade redan då att ett sådant beslut inte skulle fattas vid den tidpunkten. Vi fann frågan alltför litet utredd och att den organisation man föreslog var felaktig. Men de borgerliga beslöt med sin majoritet att verket skulle inrättas. Nu kommer man tillbaka till riksdagen och föreslår att detta skall sättas i sjön och börja verka från den 1 juli i år. Vi socialdemokrater finner att de åsikter vi hade i fjol om att det var en mycket dålig organisation som föreslogs och att den var helt olämplig på flera punkter fortfarande är riktiga. Det är inte nödvändigt att nu inrätta detta energiverk, i vart fall inte från den 1 juli 1982. Vi föreslår att inrättandet uppskjuts till 1983 — alltså ett år. Och vi begär att regeringen under tiden skall utarbeta ett bättre underbyggt förslag. Framför allt måste man inse att den s.k. oljeersättningsfonden bör inarbetas i energiverket som en integrerad del. Man bör också se till att det blir en bättre samverkan mellan de olika delarna, så att det på det sättet blir ett bättre förslag. Det finns ingen brådska, eftersom regeringen inte är på det klara med var man vill placera verket och förklarar att man under alla förhållanden skall låta det provisoriskt vara kvar i Stockholm. Dessutom sköts ifrågavarande uppgifter f.n. av bl.a. industriverket. Det blir alltså inte någon kris, om man inte inrättar ett energiverk fr.o.m. i år. Vi yrkar därför att riksdagen i dag skall upphäva förra årets beslut och i stället besluta att energiverket skall träda i kraft den 1 juli 1983 och att vi innan dess skall få ett förslag från regeringen både om verkets organisation och om var det skall placeras. Den andra frågan gäller alltså var verket skall placeras. Regeringen säger i sin proposition att man inte är klar med den frågan, att man skall utreda vidare och återkomma under våren 1982 med förslag till placeringsort. Under utskottsbehandlingen har vi tre gånger bordlagt frågan om placeringen på förslag av regeringspartierna i väntan på att regeringen skulle meddela synpunkter på var verket skall placeras. Till slut meddelade man att regeringen inte avsåg framlägga något förslag, för regeringen kunde inte enas i den här frågan. Då diskuterade vi inom utskottet huruvida vi skulle ställa upp och föreslå någonting på den här punkten. Vi socialdemokrater har hela tiden hävdat att det är orimligt att riksdagen på detta sätt, utan ordentligt underlag, skall besluta om var energiverket skall placeras. Man kan naturligtvis alltid placera det i Stockholm, eftersom en stor del av verksamheten redan finns här och det kan fungera. Men vi tycker att det skulle svära mot all anständighet, om man inte ordentligt prövade frågan om utlokaliseringen. Vi anser att ställningstagandet bör uppskjutas, och vi begär att regeringen verkligen åtar sig att komma med ett förslag, sedan man utrett det hela och underbyggt förslaget med fakta. Man bör verkligen kunna ställa det kravet på en regering som åtar sig att regera landet, att den skall kunna enas och komma fram till ett beslut i en sådan här fråga och inte säga att man inte klarar det, därför att man är oense i regeringen. Vi vill därför att hela den frågan skjuts upp och tas upp senare. Vi säger att regeringen under hösten 1982 eller senare skall återkomma med ordentligt underbyggda förslag. I debatten i utskottet har moderater och folkpartister sagt: Vi föreslår att man nu skall fatta beslut, men då skall verket läggas i Stockholm. Inom parentes anför regeringen att energiverket provisoriskt skall förläggas till lokaler i Liljeholmen i Stockholm. Moderater och folkpartister i utskottet säger alltså: Vi vill att verket permanent förläggs till Stockholm. Centerpartisterna har en annan uppfattning. De anser att verket skall läggas utanför Stockholm, och de har stannat för Nyköping. Men de motiv som redovisas för Nyköping är mycket klena. Det sägs rent allmänt att man anser att verket bör ligga där, man talar om nedläggning av F 11 osv. — men det finns ingen ordentlig utredning om förläggning till Nyköping. Vi tycker att Nyköping bör behandlas mer hederligt. Det bör kunna utredas ordentligt om det lämpar sig att lägga verket där. Därför vill vi inte vara med om ett sådant beslut, utan vi anser att regeringen måste göra en utredning, som vi sedan kan ta ställning till. Sedan får vi se om det blir Stockholm eller Nyköping eller någon av de andra platser som föreslagits — det finns 22 motioner om placeringen och 19 orter föreslås. Vi skojade i utskottet och kallade detta en ny upplaga av Svensk ortförteckning. Så många är det alltså som tycker att verket passar på deras orter. Detta leder mig, herr talman, till att beträffande punkten 1, om inrättande av verket, yrka bifall till reservation 1 och beträffande lokaliseringen bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det bör inledningsvis fastslås, vilket också framgick av utskottsordförandens inlägg, att det i praktiken naturligtvis föreligger ett mycket nära samband mellan ett beslut om den framtida myndighetsorganisationen på energiområdet och själva lokaliseringsfrågan. De skilda meningar som har kommit till uttryck i det här ärendet beror just på det. Problemet är alltså inte begränsat till utflyttning eller inte utflyttning av ett antal ämbetsverk. I den socialdemokratiska reservationen beträffande myndighetsorganisationen och i den socialdemokratiskt dikterade majoritetskrivningen i utskottet angående lokaliseringen understryks detta förhållande. Moderaterna i näringsutskottet fann den socialdemokratiska ståndpunkten i sak stark och påyrkade därför att beslutet i organisationsfrågan inte skulle fattas utan att också ett förslag till förläggning förelåg. Många omständigheter spelade in, men särskild vikt tillmättes från vårt håll rekryteringsaspekten, eftersom det faktiskt — för att verket skall fungera väl— erfordras att man nu får en god personaluppsättning. Och all erfarenhet visar, att en förutsättning för att man ska kunna attrahera den personal som man önskar är att denna personal vet vad som gäller beträffande verkets förläggning. Regeringen har tyvärr varit ur stånd att presentera ett förslag i förläggningsfrågan i tid. Det är anmärkningsvärt, man kan t.o.m. säga klandervärt. Det har därför blivit nödvändigt för utskottet att, genom något som i vart fall påminner om ett utskottsinitiativ, ta upp förläggningsfrågan till övervägande. Detta har, som också framhållits av utskottets ordförande, delvis måst ske på grundval av ett ofullständigt faktaunderlag. Skälet till att moderata samlingspartiet inte har stött det socialdemokratiska motionskravet om ett uppskov med beslutet om myndighetsorganisationen, som vi i och för sig kan finna väl motiverat, är bedömningen att ett uppskov med ett år av ikraftträdandet av beslutet om det nya verket skulle på ett besvärande sätt försvaga denna viktiga myndighets insats på energiområdet. Redan omorganisationen som sådan innebär ju en påfrestning, och all erfarenhet ger vi handen att effektivitetsförluster uppstår i sådana samman hang. Vi är alla ense om att en förändring av myndighetsorganisationen är i hög grad angelägen. Vår syn på organisationen i övrigt kanske jag kan uttrycka så, att vi är måttligt imponerade av de skäl som har anförts till stöd för tanken att den lilla oljeersättningsfonden skall vara en separat myndighet. Men vi har inte ansett oss nu böra gå emot denna lösning av myndighetsorganisationen. När det gäller själva förläggningsfrågan har moderaterna och folkpartisterna funnit att övervägande och starka skäl talar till förmån för Stockholm. Man har faktiskt haft en särskild organisationskommitté som gjort en utredning av frågan och som förordat en förläggning till Stockholm. De argument som talar till förmån för en lokalisering av den här arten till Stockholm — dem har också utredningen anfört — är att denna myndighets kontaktbehov i alldeles speciellt hög grad är beroende av en förläggning till Stockholm. I reservationen har det uttryckts så, att myndigheternas kontaktbehov uppenbarligen är sådant att det inte utan stora nackdelar kan tillgodoses vid en förläggning utanför Stockholm. Det kanske också bör understrykas att det här inte är fråga om någon ny verksamhet. Det är snarast fråga om en viss krympning. Det är en sammanslagning av befintliga, redan i Stockholm verksamma myndigheter. I reservationen framhålls dessutom att en utflyttning skulle medföra en kraftig och helt oacceptabel effektivitetsförlust, i varje fall under en betydande övergångstid, och detta i ett skede då samhällets krav på energimyndigheternas funktionsförmåga är exeptionellt stora. Det är argument som jag redan har haft tillfället att framföra. Den situation som nu tycks uppkomma är att vi här i kammaren får ett majoritetsbeslut om att verket skall inrättas den 1 juli 1982, men att vi inte nu får något beslut angående förläggningen. Det framstår som beklagligt, alldeles särskilt med hänsyn till den rekryteringsoch personalaspekt som jag redan har nämnt. Jag har å andra sidan förståelse för den socialdemokratiska ståndpunkten att regeringen skall lägga fram förslaget och inte utskottet. Att vi ändå har ansett oss kunna göra det beror på att vårt alternativ, dvs. Stockholm, faktiskt är utrett och att det följaktligen finns tillräcklig grund för ett beslut. Herr talman! Avslutningsvis ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan när det gäller mom. 1, till reservation 2 när det gäller mom. 2 och till utskottets hemställan när det gäller mom. 3.
Herr talman! I en partimotion från vpk till regeringens proposition 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken yrkade vi då det gällde myndighetsorganisation avslag på regeringens förslag om ett särskilt centralt ämbetsverk. Vi yrkade att riksdagen skulle uttala att det centrala statliga ansvaret för energipolitiken borde utövas av ett särskilt energidepartement. Vpk fann regeringsförslagen vara i hög grad bristfälliga. Sätter man som politiska mål dels att väsentligt minska oljeberoendet, dels att på sikt avveckla kärnkraften, kräver detta ett betydande mått av beslutsamhet, långsiktighet och medveten styrning. Vi framhöll i motionen och i diskussionen vid riksdagsbehandling och beslut bl.a.: En administration kan i och för sig byggas upp efter sinsemellan helt olika modeller. Rent allmänt är det viktiga, att modellens skilda delar står i logiskt förhållande till varandra. Mer precisa krav måste emellertid ställas på organisationen så snart de politiska målen blir mer utförliga och bestämda. Den framtida energipolitikens mål och behov i Sverige är, av lätt insedda skäl, ganska omfattande och speciella. Det måste rimligen återspeglas i den offentliga förvaltning som skall administrera politiken. Vi anförde fyra grundläggande behov som måste vägleda uppbyggnaden av myndighetsorganisationen: 1. En betydande grad av politisk styrning är nödvändig. I annat fall riskerar utvecklingen att flyta i väg i en icke önskvärd riktning. Med energifrågans politiska tyngd följer också ett behov av offentlighet, god allmän insyn och klar parlamentarisk ansvarighet. 2. Energifrågan har ett nära samband med en rad viktiga sektorer inom samhällsplaneringen i stort: industriutbyggnad, produktionsteknik, bebyggelseplanering, transportsystem. Myndighetsorganisationen måste byggas upp med hänsyn härtill. 3. Kommunernas nära medverkan i energipolitiken är av största betydelse. Det talar för en organisation som kan hålla en väl fungerande kontakt med den kommunala nivån. Både kommunala och regionala initiativ måste få ökat utrymme och den ensidiga storskaligheten på energiområdet modifieras. 4. De kommersiella intressena inom energisektorn har hittills haft alldeles för stor makt. Detta är oförenligt med en demokratiskt ansvarig energipolitik, och det har lett till stor skada och allvarliga fel i utvecklingen på området. Det har förhindrat en någorlunda förutsättningslös forskning i energifrågor. Herr talman! Utifrån dessa grundläggande behov skisserade vi en lämplig myndighetsorganisation och sade att ett särskilt energidepartement borde inrättas. Detta borde onödiggöra ett särskilt, nytt ämbetsverk för energifrågor och bespara administationen ett extra mellanled. Ett eget departement med en ansvarig minister ger en direkt politisk-parlamentarisk anknytning. Energidepartementet kan organiseras med skilda specialbyråer för den övergripande energipolitikens olika behov. Departementet bör också organisera forskningskontakterna. Forskningen kan härvid, på ett bättre sätt än inom ett ämbetsverk, behålla en rimlig självständighet och anknytning till högskoleinstitutionerna. Nu befintliga tekniska specialmyndigheter — t.ex. kärnkraftsinspektionen och statens elektriska inspektion — kan bibehållas och behöver bara byta huvudman. Samordningen mellan industripolitik och bebyggelseplanering sker också bäst via ett energidepartement, som ju har kompetens att ta alla nödvändiga kontakter med andra departement samt med ämbetsverk — bostadsstyrelse, planverk, industriverk — vilka hör under dessa departement. Som vi vet tog riksdagens borgerliga majoritet för ett år sedan beslutet om ett nytt centralt ämbetsverk, men ställningstagandet om lokalisering av de tre delarna — energiverket, energiforskningsnämnden och oljeersättningsfonden — uppsköts. Inte heller i budgetpropositionen eller i utskottsbetänkandet redovisas något regeringsförslag i lokaliseringsfrågan. Mot denna bakgrund bör man se alla de diskussioner som förs och alla de motioner som har väckts under den allmänna motionstiden om lokalisering av statens energiverk, energiforskningsnämnden och oljeersättningsfonden. Socialdemokraterna har i en motion underkänt av regeringen angivna riktlinjer för energiverkets organisation och följer upp detta i en reservation, där man föreslår att fjolårets riksdagsbeslut skall upphävas och att regeringen skall anmodas att komma med ett nytt organisationsförslag. Som framgått av vad jag tidigare har sagt kan vänsterpartiet kommunisterna biträda denna reservation. Många av landets kommuner och ett antal länsstyrelser har som bekant agerat på olika sätt för att få energiverket placerat i viss kommun. Det är mot bakgrund av allmänna sysselsättningssvårigheter, dåligt balanserade och differentierade arbetsmarknader, en allmän oro och osäkerhet förståeligt om man nu satsar på möjligheten av en placering i ”sin” kommun. Södertälje kommun har i skrivelser och uppvaktningar begärt att få det nya energiverket lokaliserat till Södertälje. Man har därvid bl.a. anfört att Södertälje som regionalt centrum utgör en naturlig lokaliseringsort med närhet till andra av verksamheten berörda statliga organ och med goda kommunikationer. Vidare har framhållits det stora behovet av sådana arbetstillfällen som det kan bli fråga om för att åstadkomma en bättre balans på en arbetsmarknad som domineras helt av industrisysselsättning. Lämpliga lokaler för den nya energimyndigheten finns liksom möjligheten att ordna bostad för anställda från annan ort. Den brist på arbeten som finns i Södertälje samt den obalans som i dag råder på länets bostadsoch arbetsmarknad talar för en lokalisering till den södra länsdelen. Länsstyrelsen i Stockholms län och landstinget i Stockholms län har i olika sammanhang också givit uttryck för sådana uppfattningar som talar för Södertälje kommun som lämplig lokaliseringsort. Herr talman! Med hänvisning till vad jag i mitt inlägg har anfört yrkar jag bifall till reservation nr I om myndighetsorganisationen inom energiområdet och i andra hand, därest reservationen inte vinner bifall, bifall till motion 440, vari yrkas att riksdagen skall uttala att statens energiverk bör lokaliseras till Södertälje.

Herr talman! Fullföljande av den energipolitik som riksdagen lade fast våren 1981 är av största betydelse bl.a. för att stärka Sveriges ekonomi och förbättra sysselsättningen. Att spara och ersätta olja är vår allra bästa ”exportmarknad”, och den har vi på hemmaplan. Ur denna synpunkt är det väsentligt att energiverket får börja sitt arbete enligt riksdagens tidigare beslut, den första 1 juli 1982. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna, som självfallet är mycket medvetna om hur viktigt detta är, ändå föreslår senareläggande med ett år. Jag har försökt att hitta några rationella motiv för deras yrkande, men det är sannerligen inte lätt. Organisationen är väl förberedd. Lokaler för övergångsmässig lokalisering finns tillgängliga. Tjänster är utannonserade. Det finns i dag många sökande till tjänsterna. Det finns alltså alla och goda förutsättningar för att arbetet skall kunna starta upp den 1 juli 1982. Socialdemokraternas invändningar mot organisationen är i huvudsak att oljeersättningsfonden placeras utanför energiverket. Jag vill inte frånkänna socialdemokraternas argumentering på den punkten ett visst värde, men med det nära samarbete som förutsätts mellan energiverket och fonden blir det ändå mycket marginellt. Det finns också ett stort värde i den friare placering som fonden får i regeringsförslaget. Jag är något överraskad över Lennart Bloms argumentering att oljeersättningsfonden borde ligga inne i energiverket. Jag minns mycket väl hur man just från det hållet drev den modell som nu återfinns i regeringsförslaget, det vill säga man ville ha oljeersättningsfonden utanför energiverket. Detta var innan energipropositionen skrevs färdigt. Summeringen måste bli att socialdemokraterna med inga eller marginella sakargument är beredda att allvarligt försvåra genomförandet av den viktiga energipolitik som vi i huvudsak har varit överens om. Är det eventuella majoritetsförskjutningar och skifte vid regeringsmakten som hägrar och gör att sakfrågorna skjuts åt sidan? Vi gör nog alla rätt i att inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Det vore bra om socialdemokraterna ville uppträda som ett ansvarigt oppositionsparti och avstå från att genom taktiskt spel försöka eller riskera att allvarligt skada svensk energipolitik. Moderaterna har tidigare visat ungefär samma lättsinne som socialdemokraterna och i näst intill utpressningens form drivit lokaliseringen till Stockholm för att snabbt få ett fungerande energiverk. Jag vill ändå hålla moderaterna räkning för att de i sista vändan har besinnat sitt ansvar och satt saken och verksamheten före lokaliseringsfrågan. Socialdemokraternas och moderaternas taktik att knyta behandlingen av energiverkets organisation m.m. till det slutliga lokaliseringsbeslutet har klart bevisat ett mycket välkänt faktum, att det bara finns ett decentralistiskt parti i riksdagen, nämligen centern. Det är därför knappast något anmärkningsvärt att centern och folkpartiet har olika mening i lokaliseringsfrågan. Det finns tydligt angivet i budgetpropositionen att regeringens avsikt har varit att via decentraliseringsdelegationen komma med en paketlösning när det gäller energiverket m.fl. myndigheters lokalisering. Det har inte funnits beslutsunderlag för detta, men det är på väg. Som enskilt ärende —lokalisering av energiverket— finns det i och för sig ett tillfredsställande beslutsunderlag. Därför har centern i utskottet ställt upp på att avgöra lokaliseringen redan nu för att inte riskera ett senareläggande av energiverkets start, som vi bedömer skulle vara förödande för energipolitiken. Jag kaninte låta bli att notera de skiftande åsikter som socialdemokraterna har om det beslutsunderlag som behövs för att besluta om lokalisering. Det beslut som fattades våren 1979 om transportrådets lokalisering togs utan några som helst förslag från regeringen. Det står i betänkandet att man hade erfarit att avsikten var att lokalisera verket till Stockholm. Utifrån vad man hade erfarit beslutade riksdagen mot en reservation av centern att transportrådet skulle lokaliseras till Stockholm. Centern föreslog Östersund. Det tycks vara så att det för centraliserande beslut inte behövs någon utredning, men om man inte får centralisera, då kan man inte få nog med utredningar. Det finns flera orter som är lämpliga för lokalisering av energiverket. Detta har också organisationskommittén konstaterat. Centerns utgångspunkt är att ny statlig verksamhet enligt tidigare riksdagsbeslut bör lokaliseras utanför Stockholm. De tre energimyndigheterna blir helt nya organisationer, och den verksamhet som de skall svara för är delvis ny. Följaktligen bör de lokaliseras utanför Stockholm. Ett flertal orter kan — som tidigare sagts — komma i fråga som lämpliga för lokalisering av energimyndigheterna. Vid en samlad bedömning ter sig emellertid de skäl som talar för Nyköping väga tyngre än de som kan åberopas för någon annan ort. Vad gäller regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska omständigheter bör erinras om det uttalande som riksdagen gjorde i samband med sitt beslut år 1975 om indragning av Södermanlands flygflottilj, F 11 . Riksdagen förutsatte att regeringen uppmärksamt skulle följa sysselsättningsutvecklingen inom regionen och med all kraft ta itu med de problem som uppkom genom att flottiljen lades ned. Beaktas bör också ett yttrande av arbetsmarknadsutskottet hösten 1980 . Därav framgår att man enligt den prognos som förelåg räknade med en negativ befolkningsutveckling i Nyköping fram till år 1985. Arbetsmarknadsutskottet pekade på ”en sådan icke beaktad faktor när det gäller utvecklingen på sysselsättningsområdet som SSAB:s svårigheter”. Härav kunde enligt utskottet följa ”en markant negativ effekt för arbetsmarknaden i Nyköpingsregionen”. Vidare bör noteras, att Studsvik Energiteknik AB har sina anläggningar inom Nyköpings kommun. Studsvik är statens samlade resurs för energitekniskt forskningsoch utvecklingsarbete . Dess bibliotek, vars verksamhet till väsentlig del betalas av staten, är centralt specialbibliotek för energiteknik. Nyköping ligger vidare på rimligt avstånd från två universitetsorter, Stockholm och Linköping. Kommunikationerna är goda. Tåg i vardera riktningen går arbetsdagar varannan timme under dagtid. Restiden till såväl Stockholm som Linköping är drygt en timme. Vidare finns utmärkta vägförbindelser samt civilflyg. I samband med nedläggningen av F 11 friställdes såväl arbetslokaler som bostäder. Även om dessa inte direkt kan utnyttjas vid energimyndigheternas etablering bedöms de komma att underlätta denna och minska kostnaderna för den. För centerns del är det en självklar utgångspunkt att i detta fall lokalisering till en annan ort än Stockholm bör övervägas i första hand. En genomgripande omorganisation av det slag som nu är aktuell är just ett sådant tillfälle då förvaltningsverksamhetens geografiska förläggning kan och bör omprövas. Organisationskommitténs förord för Stockholm som lokaliseringsort baseras väsentligen på kortsiktiga överväganden, som dessutom ter sig omotiverat pessimistiska. Avgörande måste givetvis vara att den nya myndigheten får en på lång sikt lämplig placering. De ofrånkomliga svårigheterna i samband med en utlokalisering kan kraftigt reduceras genom lämpligt val av förläggningsort och förnuftiga övergångsåtgärder. De förslag som har förts fram från centerhåll inom utskottet om att de tre energimyndigheterna skall lokaliseras till Nyköping ter sig i alla avseenden välmotiverade. De representerar en ändamålsenlig avvägning mellan de olika hänsyn — å ena sidan regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska, å andra sidan i vid mening förvaltningsorganisatoriska — som måste tas i ett fall som detta. Herr talman! Det är av största vikt att energiverket får påbörja sitt arbete den 1 juli 1982, och det finns i dag ett beslutsunderlag som gör det fullt möjligt för riksdagen att fatta beslut även i lokaliseringsfrågan. Därför yrkar jag

Herr talman! Jag vill i en replik till herr Franzén notera att denne är föga flexibel. Om han nu i sitt inlägg råkat skriva orden ”lättsinne” och ”utpressning”, behöver han ju inte nödvändigtvis också läsa upp dem. Det finns ju ingen täckning för dem vare sig vad gäller mitt anförande eller vad gäller de faktiska förhållandena. Det är inget tvivel om att centern anser sig vara det enda decentralistiska partiet. Det gick också bra ganska länge för centern att lova små och fina elektronikindustrier på mindre orter över hela landet, men nu har verkligheten och väljarna genomskådat detta. En central förvaltning skall ligga centralt. Decentralisering innebär enligt moderata samlingspartiets uppfattning att arbetsuppgifter i möjligaste mån skall flyttas ut. Men för energiverkets del är det alldeles uppenbart att det är ett osedvanligt illa valt exempel, om man vill decentralisera statsförvaltningen genom att flytta ut enskilda verk. Det finns dessutom faktiskt ett underlag för en lokalisering till Stockholm i det aktuella fallet. Det är utrett och klart. Nyköping är ett av 22 alternativ, lika ofullständigt utrett som flertalet av de övriga. Jag får också, herr talman, i anslutning till vad herr Franzén här sagt konstatera att min kritik mot att oljeersättningsfonden görs till ett separat verk faktiskt var mild. Jag har dock svårt att förstå att det är rationellt att ha ett särskilt verk med 15 anställda, när dettas verksamhet ligger så nära ett annat verk som här är fallet. Men jag har accepterat den uppläggningen, och verket kommer nu att börja sitt arbete. Jag vill avslutningsvis säga att jag inte tänker nappa på herr Franzéns invit till en energipolitisk diskussion.
Herr talman! Jag satt under herr Franzéns anförande och funderade litet grand över vad som kan få en i vanliga fall rätt sansad man att uttrycka sig så som han gjorde. Det var förvånansvärt. Han måste känna sig mycket pressad. Han sade att vi på den socialdemokratiska sidan inte har några som helst skäl för att skjuta upp igångsättandet av energiverkets arbete. Vi skulle bara vilja förhindra att en vettig energipolitik äntligen kommer i gång. Det förs alltså f. n. ingen energipolitik, och i bästa fall kommer den i gång den 1 juli i år. Ivar Franzén är dessutom företrädare för ett parti som mer än något annat just har försuttit möjligheten att få i gång en vettig energipolitik, i betydelsen av att få fart på de alternativa energikällorna. Ändå far han ut och förklarar att det bara är centern som är realistiskt och regionalpolitiskt tänkande. Vi har föreslagit att oljeersättningsfonden skall få mera pengar. Vi uttalar att den t. v. kan arbeta under industriverket och att den kan få mera pengar till förfogande för att göra det bättre än vad regeringen föreslår — det är halvdant. Vi vill också att energipolitiken i fortsättningen sköts av de myndigheter som i dag klarar den relativt vettigt. Acceptera att ni har kommit litet snett, genomför en utredning och lägg sedan fram förslag! Sedan försöker Ivar Franzén här tala vackert för Nyköping. Jag tror att Nyköping är värt ett bättre öde än att bli lokaliseringsort för det tre energimyndigheterna därför att Ivar Franzén och ett par centerpartister till i näringsutskottet tycker så. Det bör vara en skyldighet för regeringen att redovisa vaför man vill lokalisera myndigheterna till Nyköping, eller vilken ort man nu stannar för. Jag har i sak ingenting att invända mot Nyköping, men beslut får inte fattas på detta lättfärdiga sätt. Ivar Franzén säger att det är viktigt att det nu fattas beslut om placeringen, så att energiverket kan börja arbeta. Varför kommer då inte regeringen med ett förslag, om den också anser det? I propositionen sägs ju att regeringen skall komma med förslag i vår. Det har inte regeringen orkat med. Den måtte inte anse det vara lika viktigt som Ivar Franzén. Jag tolkar Ivar Franzéns inlägg så, att han i detta sammanhang är mycket uppskärrad därför att han inte får som han vill. Jag trodde faktiskt att Ivar Franzén var mera realistisk och saklig än vad detta inlägg visade.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig ett direkt instämmande från Lennart Blom när det gäller uttrycken ”lättsinne” och ”på gränsen till utpressning”, men det ligger ändå en hel del i dessa uttryck. Jag tror att både Lennart Blom och Ingvar Svanberg är helt överens med mig om följande.

Om vi skall vara ärliga mot varandra, är vi säkert överens om att det är av väsentlig betydelse att energiverkets arbete nu kommer i gång. Lennart Blom instämde i sitt anförande faktiskt i detta. Som jag sade i mitt anförande har jag inte uppfattat att Ingvar Svanberg och socialdemokraterna har haft någon annan saklig invändning mot ett väl genomarbetat organisationsförslag än att oljeersättningsfonden ligger utanför energiverket men skall samarbeta nära med detta. Det är av marginell betydelse, men jag har varit frikostig nog att tillerkänna det ett visst värde. Jag kan inte annat än upprepa vad jag tidigare sade om de olika sätten att värdera beslutsunderlag. Transportrådet — en helt ny verksamhet — kunde riksdagen fatta beslut om med hänvisning till någonting som man erfarit, utan en enda rad från regeringen. Trots att det var fråga om en ny verksamhet, då lokalisering ingående skall prövas, behövdes det inget förslag från regering en. I dag har vi massor av underlag, en väl utredd organisation osv., men då går det inte för sig att fatta beslut. Jag vill påpeka att om såväl socialdemokrater som moderater hade accepterat den arbetsgång som regeringen föreslog, hade vi här i kammaren kunnat fatta ett beslut om energimyndigheterna för mer än en månad sedan. Vi hade då vunnit värdefull tid. Jag försökte på olika sätt precisera en tidsplan för när denna proposition om lokaliseringen av energiverk m.fl. myndigheter skulle läggas fram. Det accepterades inte, utan man skulle absolut knyta ihop organisationsoch lokaliseringsbeslut. Det är orsaken till att vi i dag har en viss tidspress.
Herr talman! Får jag i anslutning till vad herr Franzén senast sade bara konstatera följande. Det kan inte vara den omständigheten att vi ansåg det vara så viktigt att lokaliseringsfrågan löstes som gör att regeringen inte lyckas bestämma sig för vilket förslag som den skall lägga fram.
Herr talman! Avsikten har faktiskt — det kan man läsa innantill — varit att det skulle bli ett lokaliseringspaket. Genom ett arbete som utförts i decentraliseringsdelegationen skulle man här komma fram till att ett flertal myndigheters lokalisering kunde behandlas samtidigt. Och jag sade i mitt anförande att det var detta beslutsunderlag som inte var komplett. Det är förståeligt att det blir så, när man skall greppa ett antal frågor. Jag upprepar att om man hade följt den linje som finns anvisad i regeringens proposition — och som nu de facto följs, om socialdemokraterna får majoritet vid mom. 2 — hade detta beslut lika väl kunnat fattas för en eller en och en halv månad sedan.

Herr talman! Det är ganska häpnadsväckande när Ivar Franzén påstår att det är vi som har fördröjt det hela. Jag vill påminna Ivar Franzén om att det var han och hans partikamrater plus ett annat parti som orsakade tre bordläggningar av detta ärende, för att regeringen skulle kunna fatta beslut — ett beslut som regeringen var oförmögen att fatta. Nu skulle det plötsligt vara socialdemokrater och moderater som rår för att ärendet har fördröjts. Det får vara någon måtta på fantasin.

Herr talman! Energipolitiken består av många delar. Dagens diskussion och beslut gäller bara en del, dvs. frågan om myndighetsorganisationen på energiområdet. Det finns ingen anledning att här gå in på andra delar av energipolitiken. De frågorna får vi, som Ingvar Svanberg nämnde i sitt anförande, tillfälle att återkomma till redan under våren. Vad frågan nu gäller, herr talman, är i första hand om vi skall få till stånd en fungerande myndighetsorganisation på energisidan redan i år. Utskottsmajoriteten liksom regeringen — har uttalat sig för detta. Vi har funnit att det är angeläget att ett sådant beslut fattas nu. En myndighetsorganisation behövs snarast, inte minst för att ta hand om och tillsammans med kommunerna bearbeta de kommunala energiplaner som kommunerna skall fatta beslut om före utgången av juni. Den kommunala energiplaneringen ingår som ett väsentligt led i ansträngningarna att minska oljeberoendet och förbereda en framtida kärnkraftsavveckling. I dag bedrivs huvuddelen av den verksamhet som energiverket skall ta ansvar för inom olika enheter, förlagda till Stockholm. Men förberedelserna för att upprätta myndigheterna är väl i gång. De aktuella tjänsterna har utlysts, och ansökningstiden har utgått. Lokaler för verksamheten finns reserverade, och inflyttning kan ske så snart som beslut föreligger. Att därför nu, som socialdemokraterna yrkar, uppskjuta inrättandet av energimyndigheterna skulle vålla skada för arbetet med att påskynda minskningen av vårt oljeberoende och förberedelserna för en framtida avveckling av kärnkraften.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 Beträffande oljeersättningsfonden finns det, genom de förslag som nu ligger beträffande organisationen, skäl som talar både för och mot ett inlemmande i energiverket. Jag tycker inte att det är någon betydande fråga. Oljeersättningsfonden har verkat i drygt ett år som självständig enhet. Skälen för dess självständiga ställning, som drogs upp i trepartiregeringens energiproposition förra året, var att man önskade en affärsmässig handläggning av ärendena. Jag kan nämna att det på basis av erfarenheterna från fonden nyligen hölls en överläggning med företrädare för näringslivet. En av dess företrädare sade då, att han tyckte att hans företag hade blivit njuggt behandlat av oljeersättningsfonden när man hade ansökt om medel. Han hade funnit att andra företag med likartade ansökningar hade fått sig medel tilldelade på mera fördelaktiga villkor. Han tyckte, att detta tydde på att det inte skedde en likformig hantering av ärendena. Jag kan försäkra att vi som vid det tillfället företrädde oljeersättningsfonden var mycket till freds med hans uttalande. Vi hade nämligen uppfattat att syftet med fondens självständiga ställning var just att fonden inte såsom en myndighet skulle hantera alla ansökningar på ett likartat sätt, utan att man skulle använda de medel som stod till fondens förfogande för att med en så liten stödinsats som möjligt åstadkomma största möjliga oljeersättning. Jag frågade affärsmannen, om det ringa stödet från oljeersättningsfonden hade resulterat i att företagets investeringar för oljeersättning inte hade kommit till stånd. Han svarade att man i företaget hade ansett det riktigt att göra investeringarna ändå, för det var trots allt lönsamt att de kom till stånd. Det är precis på det sättet som oljeersättningsfonden enligt min uppfattning skall verka, dvs. som ett organ som med ett minimum av egen stödinsats försöker åstadkomma största möjliga investeringar som syftar till att minska oljeberoendet. Det bör här i princip finnas en skillnad mellan en myndighets och en fonds sätt att arbeta. Det tycker jag är motivet för att ha fonden som en skild verksamhet. För detta talar också att man i styrelsen för en fond kan ha personer av annan karaktär än de som kommer att sitta i styrelsen för energiverket. Man kan till fondens styrelse knyta mer av ekonomisk, teknisk och näringslivserfarenhet på detta sätt, än som blir naturligt när det gäller styrelsen för ett energiverk. Men jag tycker som sagt inte att detta är någon alltför betydelsefull fråga, med den föreslagna organisationen för oljeersättningsfonden. Beträffande myndigheternas placering vill jag först säga, att det är uppenbart att de inledningsvis måste förläggas till Stockholm. Om var den permanenta placeringen bör bli kan meningarna självfallet vara delade. Att man i den här frågan har olika uppfattningar hänger bl.a. samman med den vikt som man vill fästa vid den energipolitiska resp. den regionalpolitiska aspekten. För en permanent placering i Stockholm talar i första hand att det i sak inte är fråga om inrättandet av några nya myndigheter. Det är mera så, att stora delar av den verksamhet som bedrivs skall sammansmältas i energiverket. Verksamheten finns redan, och den bedrivs i väsentliga avseenden i olika organ i Stockholm. De människor som berörs av den nya organisationen är alltså bosatta här. De har sina familjer och sina hem här, och Stockholm är deras hembygd. Att tvinga dem att flytta — med alla de problem det innebär när det gäller att hitta nya bostäder och likvärdiga arbeten åt medföljande män och hustrur, att vänja barnen till nya skolor, osv. — framstår för mig såsom oriktigt, om inte i sak mycket starka skäl talar för det. Skulle man besluta om en utflyttning, skulle man riskera att kvalificerade krafter lämnar energiorganisationen, vilket vore till nackdel för möjligheterna att bedriva en stark energipolitik. Till detta kommer att det särskilt under det inledande skedet finns behov av nära kontakter mellan energimyndigheterna och de centrala politiska instanserna i Stockholm. Den kontakten skulle sannolikt skadas, om man fattade beslut om en utflyttning av verket. Detta hindrar inte att man från regionalpolitiska synpunkter och på helt oklanderliga grunder kan vilja finna en annan placering för energimyndigheterna. Jag vill emellertid av energipolitiska skäl yrka bifall till reservation 2 p. 2, dvs. jag förordar Stockholm för permanent placering av energimyndigheterna. Jag gör det, herr talman, med utgångspunkt också från mitt intresse för och min uppfattning om decentralisering. Det är enligt min mening värdefullt för alla, och inte minst för dem som kommer från orter utanför Stockholm, att de centrala myndigheterna är placerade här. Samtidigt innebär detta att man måste kunna ställa krav på Stockholm, på att Stockholm skall ordna sina kommunikationer på ett sådant sätt att det är lätt att komma hit och att komma härifrån. Jag tycker därför att t.ex. det beslut som fattades om utflyttning av inrikesflyget från Bromma var ett mycket olyckligt beslut för de människor som har behov av att snabbt kunna nå den centralort som Stockholm är och skall utgöra. För mig innebär verklig decentralisering att man flyttar beslutanderätten från de centrala instanserna till organisationer och myndigheter som ligger närmare människorna, t.ex. kommunala organ. Det innebär, att man också accepterar att lokala bedömningar kan leda till något olika beslut i likartade frågor. Det är detta som i grunden är syftet med en decentralisering — inte att flytta ut centrala myndigheter utan att föra besluten närmare människorna. Med det, herr talman, vill jag vid mom. 1 yrka bifall till utskottets hemställan och vid mom. 2 till reservation 2.

Herr talman! Vi socialdemokrater från Sörmland har i motioner, interpellationer, frågor och uppvaktningar hävdat att regeringen skall genomföra riksdagens beslut att kompensera Nyköpings kommun för de arbetstillfällen som förlorades vid F 11:s nedläggning. Flera statsråd i skilda regeringar har betonat att de med all kraft skall verka för att sådan kompensation kommer till stånd. Under den tid som förflutit sedan den 15 maj 1975, då riksdagen fattade beslut om nedläggning av F 11, har några objekt varit aktuella som skulle kunna lokaliseras till Nyköping, nu senast den civila pilotutbildningen. Den arbetsgrupp som tillsattes 1975 för att följa arbetsmarknaden i Nyköping ledde inte till några konkreta resultat. Resultatet av F 11:s nedläggning märks klart i en svag arbetsmarknad, som fått till följd en kraftig arbetspendling och ett minskat invånarantal i Nyköpings centralort. Ambitionen bör vara att på sikt minska den utpendling som äger rum från Nyköpings och Oxelösunds kommuner till exempelvis Stockholmsregionen och Norrköping. Den totala utpendlingen till andra kommuner i och utom länet omfattar i dagsläget nästan 5 000 människor. Nettopendlingen uppgår till ca 3 500. På sikt behöver vi således 3 000-5 000 nya arbetstillfällen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Riksdagen står nu inför beslutet att inrätta en ny myndighet inom energiområdet. Inte bara regionalpolitiska argument kan anföras för att lokalisera energimyndigheten till Nyköping. Nyköping är en bra lokaliseringsort för energimyndigheterna, med fin miljö och på pendelavstånd från Stockholm. Nyköping har stor kompetens på energiområdet genom Studsvik Energiteknik AB inom kommungränserna. Nyköpings kommun ställer upp för energimyndigheterna när det gäller arbetslokaler, bostäder och kommunal service. Nu har det unika inträffat att regeringen i proposition 1981/82:100 bil. 17 föreslagit att energimyndigheten inrättas från den 1 juli 1982 men inte föreslagit någon lokaliseringsort för myndigheten. Därom har inte regeringen kunnat enas. Istället har det ena av regeringspartierna i en reservation i näringsutskottet med stöd av moderaterna föreslagit lokalisering till Stockholm och det andra partiet i en annan reservation föreslagit lokalisering till Nyköping. Vi socialdemokrater i Sörmland delar helt den uppfattning som refereras i näringsutskottets betänkande 1981/82:28 att de skäl som talar för Nyköping vid en samlad bedömning ter sig tyngre än skälen för någon annan ort. Jag instämmer i den kritik som näringsutskottet i föreliggande betänkande givit uttryck åt, nämligen att regeringens åtgärd att med lokaliseringsfrågan olöst förbereda övergång till den nya myndighetsorganisationen är anmärkningsvärd.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

Herr talman! Organisationskommittén för statens energiverk, OKE, m.fl. organ inom energiområdet, hävdade att de krav på lokaliseringsorten som måste ställas för att verksamheten på lång sikt skulle kunna drivas effektivt utanför Stockholm i godtagbar grad bara kunde uppfyllas av Göteborg, Uppsala, Malmö/Lund och Linköping. Även om kommittén förordade Stockholm som lokaliseringsort, anser jag att det av regionalpolitiska skäl är otänkbart. Riksdagen har vid upprepade tillfällen uttalat att ny statlig verksamhet inte bör placeras i Stockholmsregionen, som har uppenbara probiem med att klara den tillväxt som redan är för handen. I sammanhanget vill jag bara notera att Stockholmsregionen har över 60 000 sysselsatta inom central förvaltning, dvs. 80 26 av dessa. Motsvarande tal är för Göteborg 350 sysselsatta, resp. 0,5 20. Mellan 1970 och 1976 ökade sysselsättningen för ifrågavarande kategorier inom Stockholmsregionen med 10 000 personer men i Göteborgsregionen med bara 60 personer, detta trots att ca 6 000 statliga sysselsättningstillfällen flyttades ut från Stockholmsregionen under samma period. Inte minst av dessa skäl anser jag att energiverket bör lokaliseras till Göteborg. Ett annat skäl är att forskning med mycket stor bredd inom energiområdet bedrivs vid Chalmers tekniska högskola, där ett energitekniskt centrum, benämnt ETC, inrättades redan 1974. Vid Chalmers verkar ETC som ett sammanhållande organ för den energiorienterade verksamheten vid högskolan. Som medlemmar ingår 41 av högskolans ca 70 institutioner. Utåt verkar ETC för samarbete mellan de tekniska högskolorna, och man samarbetar även med de tekniska högskolornas energiarbetsgrupp, THE, och samrådsgruppen för energiforskning vid högskolorna i Göteborg, SEG. Detta innebär att man totalt har ett samarbete med över 50 institutioner. Häri ingår samarbete med institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten och den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. ETC har även utvecklat samverkan med Centrum för tvärvetenskap, Centrum för materialvetenskap, Centrum för miljöteknik liksom Centrum för marinforskning och teknik. Arbetet inom energiområdet har i Göteborg fått en fördjupning och bredd som i flera delar saknar motstycke i landet. Detta har i sin tur inneburit att kontakterna med myndigheter och organisationer inom energiområdet är väl utvecklade. En angelägen uppgift för ETC är att verka för en allmän förståelse när det gäller energitekniska villkor och problem även hos en bred allmänhet. ETC har härvid arrangerat kurser i bl.a. energiteknik och energihushållning liksom ett antal seminarier om bl.a. elanvändning, lågtemperatursystem, förbränning, solenergi etc. Dessutom pågår en omfattande FoU-verksamhet vid företag som Volvo Energi, Götaverkens Ångteknik, Generator, raffinaderierna m.fl. Göteborgsregionens naturgeografi innebär också speciella förutsättningar för olika energiuttag, alternativa energikällor. Vågkrafter och vattenströmmari havsområdet kan på sikt bli en utnyttjbar energikälla. Inom kustbandet finns förutsättningar för utnyttjande av vindkraft. För geotermisk värmeutnyttjning skapar lera, med större mängder bundet vatten, de bästa förutsättningarna. Göteborgsregionens näringsliv och forskningsinstitutioner arbetar i stor utsträckning med projekt som rör alternativa energikällor och energisparande teknik. Satsningen inom det energitekniska området förklaras av näringslivets starka inriktning mot produkter som är beroende av energi vid användningen och av att det inom regionen finns företag med goda förutsättningar att tillverka produkter med anknytning till alternativa energikällor samt av behovet att bryta regionens oljeberoende. I regionen är omfattande utvecklingsprojekt på gång, och ytterligare en rad projekt planeras. Herr talman! Under hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till min motion 1981/82:242. I andra hand kommer jag att stödja reservation nr 3.

Herr talman! Jag vill erinra Rune Torwald om att det i sak inte rör sig om någon ny verksamhet utan i allt väsentligt om en omorganisation av befintlig verksamhet. Ett beslut om att till Stockholm förlägga de till ämbetsverk omorganiserade, i Stockholm redan förlagda, energiorganen kan därför inte sägas strida mot de beslut som riksdagen fattat tidigare.

Herr talman! För stockholmare gäller i regel alltid den obotfärdiges förhinder, oavsett vilken form av verksamhet som man skall försöka flytta ut från Stockholm. Syftet med energiverket är dock att intensifiera den framåtsyftande forskningen och utvecklingen på energiområdet. Det måste, såvitt jag kan bedöma, innebära att ytterligare personal tillförs denna verksamhet. Det är också så att man just i Göteborg vid Chalmers och de övriga högskolorna sedan en lång tid tillbaka speciellt har inriktat sin verksamhet på energiområdet. Det finns också där en rad projekt på energiområdet som är unika för hela landet. Det gör att det inte skulle behöva uppkomma några problem att fylla eventuella vakanser, om det skulle kunna tänkas att vissa av dem som nu är engagerade i denna verksamhet i Stockholmsområdet inte skulle vilja flytta till Göteborg. Tvärtom är det nästan alltid så att det i en befintlig organisation lätt uppstår en viss inavel. Den skulle motverkas, om nya krafter med sina eminenta kunskaper finge berika den framtida verksamheten vid energiverket.
Herr talman! Jag känner mig naturligtvis som stockholmare alltid fri att på bästa sätt värna om min hembygd och om de människor som bor i denna hembygd och deras intressen. Jag kan inte se att jag på något sätt skulle ha mindre rätt eller mindre skyldighet att göra det än någon riksdagsman från någon annan del av Sverige. Sedan måste jag till Rune Torwald säga att han bör titta litet grand på det ärende som han går upp och talar om. Det förhåller sig så, att det antal människor som i dag är anställda i olika energiorgan i Stockholm är större än det antal människor som skall rymmas inom den energiorganisation som regeringen har föreslagit. Det är alltså inte, som Rune Torwald uppenbarligen har missförstått, fråga om en expansion av verksamheten utan om att, i vilja att spara och hålla nere statens utgifter, dra ihop verksamheten. Det är ganska avgörande, om man på en sådan punkt har missförstått vad förslaget innebär.
Herr talman! Jag tror inte att jag har missförstått vad förslaget innebär. Jag vill naturligtvis inte förta Hadar Cars rätten att kämpa för Stockholmsintressena, men jag tycker att man då skall konstatera att det är just de intressena som ligger bakom ställningstagandena. Det är f. ö. inte första gången som man säger att en viss organisation som man vill ha placerad i Stockholm skall ha en så liten personaluppsättning att den inte skulle ha någon praktisk betydelse för en utlokalisering. Erfarenheten har visat att i samtliga de fall, som exempelvis beträffande transportrådet, där man börjat med en viss volym och sagt sig ämna slå ihop gamla organ så att det i praktiken skulle bli en besparing, har det några år senare visat sig att volymen blivit betydligt större än den man en gång talat om. Och som jag redan sagt, om en eller annan inte skulle vilja flytta med till Göteborg — Hadar Cars säger ju att alla ändå inte kommer att få plats i den här rocken — vore det kanske berikande för verksamheten, om nya krafter finge tillfälle att påverka den framtida energisituationen i Sverige.

Herr talman! Mitt anförande skall mynna ut i en röstförklaring, men låt mig dessförinnan få framföra följande synpunkter. I en motion till 1977/78 års riksmöte motionerade jag om inrättande av en central energimyndighet. Samtidigt hemställde jag att man vid ett beslut därom skulle fastställa att en sådan myndighet borde lokaliseras till Nyköping. Utskottet framhöll vid behandlingen av motionen att man erfarit att regeringskansliet utredde frågan om en ny energimyndighet, varför utskottet inte ansåg det nödvändigt med någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida. Detta var alltså i början av 1978. Att en dylik central energimyndighet nu, efter drygt fyra år, inrättas är i och för sig glädjande. Man kan bara undra varför det skulle ta så lång tid att komma fram till en sådan i och för sig naturlig lösning av energisamordningen. Men, som ordspråket säger: Bättre sent än aldrig. Därför hälsar jag i dag med tillfredsställelse regeringens förslag om att inrätta myndigheten från den 1 juli i år. Herr talman! Mot den här bakgrunden är det för mig förbryllande att socialdemokraterna i utskottet nu yrkar att det skall dröja ännu ett år innan myndigheten skall träda i funktion. Några sakligt bärande skäl redovisar socialdemokraterna inte heller för sin ståndpunkt. Varje fördröjning är till skada! Därför kommer jag, herr talman, att i den votering som kommer att ske i det här sammanhanget stödja utskottsmajoritetens yrkande om att myndigheten skall inrättas från den 1 juli i år. Därefter vill jag säga några ord om lokaliseringen av det nya verket. Redan 7 Riksdagens protokoll 1981/82:127-131 i min 1978 väckta motion, som jag nyss nämnde, argumenterade jag för att det nya verket lämpligen kunde lokaliseras till Nyköping. Därefter har många goda och bärande argument för en sådan lokalisering framförts. Jag behöver bara erinra om den skrivelse som kommunstyrelsens ordförande i Nyköping i dagarna har tillställt samtliga ledamöter av riksdagen. Den utgör en god sammanfattning av de vägande skäl som talar för en lokalisering till Nyköping. Ivar Franzén har dessutom vältaligt utvecklat de här argumenten, varför jag i det sammanhanget kan nöja mig med att hänvisa till det.

Det beklagar jag. Skulle socialdemokraterna ha kunnat samla sig kring det välmotiverade förslaget att lokalisera energiverket till Nyköping, hade det blivit riksdagens beslut — här och nu i dag. Nu måste jag konstatera att även socialdemokraterna sviker Nyköping och att de inte längre står fast vid de löften som de var med om att ge i samband med beslutet om nedläggning av flygflottiljen F 11. Nu hörde jag till min stora häpnad att Holger Bergman, med instämmande av övriga socialdemokrater från Sörmland, kommer att lägga ned sina röster när det gäller att besluta om Nyköping eller Stockholm. Det betyder i klarspråk att inte heller de socialdemokratiska ledamöterna från Sörmland i dag är beredda att stödja en lokalisering till Nyköping. Jag måste med beklagande understryka detta sorgliga faktum. I dag är det alltså egentligen bara centerpartiet som står fast både vid vad man sade i regeringsdeklarationen, dvs. att man skulle lokalisera ny verksamhet utanför Stockholm, och vid vad man lovade vid riksdagsbehandlingen av frågan om nedläggningen av F 11, som tidigare nämnts. Det hedrar centerpartiet.

Det är signifikativt att utskottets moderater och folkpartister är hämtade från Stockholmsområdet. Det bär bara syn för sägen att man, som det har sagts, kan vara beredd att acceptera olika orter bara de ligger inom pendelavstånd från Stockholm — däremot inte Nyköping. Det visar, menar jag, att man från de partierna i dag tyvärr icke är beredd att leva upp till det åtagande man gjort i olika regeringsdeklarationer. I den kommande voteringen kommer jag alltså, herr talman, i första hand att stödja reservation nr 3 av Johan Olsson, Birgitta Hambraeus och Ivar Franzén. Skulle den reservationen falla i den förberedande voteringen kommer jag i den slutliga voteringen i den här delen att stödja utskottet, dvs. den socialdemokratiska skrivningen. Det gör jag helt enkelt därför att jag av två onda ting väljer det minst onda. Jag ber således att få yrka bifall till reservation 3 i utskottets betänkande nr 28.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Bernt Ekinge kommer att stödja socialdemokraternas majoritetsförslag i utskottet. Jag vill också ge honom en eloge för att han tagit initiativet till att den här myndigheten kommer till stånd. Men när han talar om socialdemokratins beslutsvånda tycker jag han är litet ologisk. Den beslutsvånda vi har sett i det här ärendet ligger helt och hållet hos regeringen. Min ståndpunkt i den här frågan grundar sig på vad industriministern skriver i propositionen, vad utskottet uttalat i sitt betänkande och de intressen som olika kommuner ådagalagt i ärendet. Jag tror faktiskt, Bernt Ekinge, att bästa sättet att nå det mål som vi båda strävar efter är att rösta på den socialdemokratiska reservationen, reservation 1, i det här ärendet.
Herr talman! Min replik till Rune Torwald gäller i tillämpliga delar också min vän Bernt Ekinge.

Herr talman! Det finns väl inget bättre uttryck för beslutsvånda än en nedlagd röst! Vet jag inte hur jag skall ställa mig lägger jag ned min röst — det är ju det vanliga förhållningssättet. Jag kan respektera ståndpunkten, men jag vill samtidigt beklaga den. Och det är den som Holger Bergman och de socialdemokratiska representanterna från Sörmland deklarerat. Hadar Cars skulle jag vilja fråga vad han menar med en ny verksamhet. Det här är ingen ny verksamhet, säger han. Regeringen har förklarat att man skall organisera ett nytt energiverk. Man skall bygga upp det från toppen och nedåt, inrätta tjänster, flytta ihop i lokaler, etc. Då säger Hadar Cars: Det är ingen ny verksamhet. Vad menar Hadar Cars med ny verksamhet? Vad avsåg han när han trädde in i regeringen och skulle regera efter deklarationen ”ingen ny verksamhet skall lokaliseras till Stockholmsområdet”? Menade han med ny verksamhet att regeringen skulle inrätta någon speciell myndighet för månraketer eller någonting sådant? Jag har svårt att tänka mig en sådan unik situation att den verksamhet man börjar bedriva aldrig har bedrivits förr. Det nya i detta, Hadar Cars, är ju att man bildar en ny organisation. Man plockar inte bara ihop olika organisationer. I så fall skulle jag vara beredd att stödja socialdemokraternas förstahandsyrkande. Men nu tror jag inte att det är på det sättet. Nu tror jag bättre om regeringen, och jag tror att det blir en ny organisation, en ny myndighet. Det är därför som jag menar att man skall hålla sig till regeringsdeklarationen — organisationen skall inte lokaliseras till Stockholm.
Herr talman! Om regeringen i propositionen hade lagt fram ett förslag om lokaliseringsorten, hade vi tagit ställning vid voteringen. Då hade vi inte lagt ner våra röster. Men det är ganska vanligt att vi avstår från att rösta vid kontrapropositionsvoteringar i kammaren. Jag vet att Bernt Ekinge och jag har samma mål — att vi skall få denna myndighet lokaliserad till Nyköping. Men vi har olika vägar för att nå det målet.
Herr talman! Ett antal energiorgan är i dag förlagda till Stockholm. Regeringens förslag innebär att man skall sammanföra dessa organ till en gemensam organisation. Totalt sett skall antalet tjänster vid energimyndigheterna bli mindre än det antal tjänster som f.n. finns i de organ som bedriver energiverksamhet. Det anser jag vara ett sammanförande av en verksamhet, inte ett inrättande av en i sak ny myndighet.

Herr talman! Holger Bergman och jag har säkerligen samma ambition när det gäller att få denna organisation lokaliserad till Nyköping. Holger Bergman har i olika sammanhang gjort berömvärda insatser härför. Jag är väl medveten om att han inte har fått sitt parti med sig, och det kan jag både respektera och beklaga. Men jag måste notera det. Jag tycker att Holger Bergman och jag skall fortsätta att arbeta för detta. Min väg förefaller mig litet rakare, litet mera direkt på så att säga, och jag hade hoppats att få mer stöd för min linje. Hadar Cars retirerar nu i fråga om ny verksamhet, och det gläder mig. Antingen blir det ingenting av detta, eller också blir det en ny myndighet. Det var ungefär så jag tolkade hans senaste inlägg.

Herr talman! Det börjar bli tradition — men definitivt inte en god sådan — att utbildningsutskottets ärenden kommer upp till behandling i kvällarnas sena timmar. I kväll sker det visserligen något tidigare, men i stället har vi nu att diskutera samma ärende två kvällar i rad. Jag vill gärna börja med att instämma i Ing-Marie Hanssons bedömning i går kväll, att det är mer som förenar än som skiljer när det gäller utskottets ställningstaganden till dessa vårdfrågor. Vi har gjort ett antal justeringar av förslaget i propositionen, och jag delar uppfattningen att det är en bra produkt som utskottet lämnat ifrån sig. De ändringar som utskottet gjort i propositionens förslag beskrevs ingående av talarna i går kväll, så jag behöver inte uppehålla kammaren med den saken nu. Huvudmannaskapskommittén hade i uppgift att pröva frågan om vem som skulle vara huvudman för de i dag landstingskommunala vårdutbildningarna. Slutsatsen av den prövningen blev att vem som är huvudman inte spelar någon avgörande roll för möjligheterna att vidareutveckla och förbättra utbildningen. Det skulle gå bra med både statligt och landstingskommunalt huvudmannaskap. Majoriteten i utredningen stannade av principiella skäl för ett enhetligt huvudmannaskap för alla högskoleutbildningar. När regeringen gjorde sin bedömning tog man stor hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna. Statsrådet gjorde den bedömningen att det av statsfinansiella skäl inte var möjligt att genomföra kommitténs förslag. Utskottet ansluter sig till den bedömningen. Allt talar för att utbildningarna kommer att utvecklas bra och i rätt riktning även med ett bibehållet landstingskommunalt huvudmannaskap. Det stora intresset från landstingshåll att få behålla huvudmannaskapet för dessa utbildningar måste tolkas så, att man där har ett stort intresse av att vidareutveckla och förbättra utbildningarna. Vi har i utskottet inte bedömt det som meningsfullt att gå in i några detaljanalyser av de ekonomiska frågorna av det slag som moderaterna begärt. Vi vet från kommitténs förslag att det rör sig om en kostnadsöverföring av storleksordningen 300 milj.kr. Och det finns faktiskt mycket väsentligare ting på högskoleområdet att spendera dessa pengar på — om vi hade dem -— än att förstatliga dessa vårdutbildningar. I ett försök att vara konsekventa avstyrker vi också det moderata förslaget om att inte nu ta ställning till en överflyttning av laboratorieassistentutbildningen från kommunalt till landstingskommunalt huvudmannaskap. Utskottet tillstyrker även här propositionen. Det är i Linköping, Lund och Uppsala som utbildningarna hittills varit kommunala. Ingen av de berörda skolstyrelserna har varit emot en överföring till landstingskommunalt huvudmannaskap. I dag anordnas sjukgymnastutbildning i Uppsala, Göteborg och Umeå med landstingskommunalt huvudmannaskap, och i Stockholm och Lund med staten som huvudman. Vid ett bibehållet landstingskommunalt huvudmannaskap för vårdutbildningarna ansåg huvudmannaskapskommittén att utbildningarna i Stockholm och Lund borde föras över till resp. landsting. Detta förslag var däremot en majoritet av remissinstanserna, liksom de berörda högskoleenheterna, klart emot. Samtidigt har de båda utbildningsanordnarna förklarat sig villiga att underlätta det erforderliga samarbetet inom den nya rehabiliteringslinjen. Statsrådet har här följt remissinstanserna och förordar ett delat huvudmannaskap i Stockholm och Lund. Den nuvarande sjukgymnastutbildningen har fungerat väl och på ett likartat sätt på samtliga utbildningsorter, oberoende av huvudman. Utskottet delar inte socialdemokraternas oro för att dessa utbildningar skall isoleras i framtiden. Vi utgår ifrån att man kommer att samarbeta även framöver. Därför tillstyrker vi propositionens förslag också i denna del. I propositionen behandlas även frågan om huvudmannaskap för tre sjuksköterskeskolor med enskild huvudman. Det gäller de tre skolorna i Stockholm — Sophiahemmets, Röda korsets och Ersta diakonisällskaps sjuksköterskeskolor. Huvudmannaskapskommittén har förordat att dessa sjuksköterskeskolor borde föras över till landstinget. Ett flertal remissinstanser avstyrkte förslaget. UHÄ påpekade att huvudmannaskapet är av underordnad betydelse så länge det finns garantier för att utbildningen vid de enskilda sjuksköterskeskolorna planeringsmässigt samordnas med sjuksköterskeutbildningen i övrigt. Styrelserna för de skolor det gällde motsatte sig kraftigt förslaget till ändrat huvudmannaskap. Statsrådets slutsats blev att han avvisar tanken på en kommunalisering, och utskottet ansluter sig till den bedömningen. Dessutom har utbildningsnämnden i Stockholms läns landsting så sent som i maj 1981 uttalat att det inte finns anledning att ändra huvudmannaskapet för dessa tre skolor. Med de motiveringarna avvisar utskottet det socialdemokratiska förslaget att ånyo få i gång förhandlingar om en kommunalisering. När det gäller statsbidragssystem, tjänstekonstruktion, tillsynsansvar, planeringsordning och antagningsfrågor är utskottet helt enigt och tillstyrker propositionen. När det gäller några av utbildningslinjerna har utskottet däremot delat sig. Så är fallet med förslaget om att inrätta en rehabiliteringslinje. Medan moderaterna vill fortsätta att utreda, anser utskottet att frågan efter fem års utredande är färdigutredd och tillstyrker förslaget att en rehabiliteringslinje om 100 poäng med inriktning mot sjukgymnastik och arbetsterapi inrättas den 1 juli 1983. Utskottet tillstyrker vidare de två påbyggnadslinjer för arbetsterapeuter som föreslås i propositionen. Dessutom beställer vi en utredning om påbyggnadsutbildning för sjukgymnaster. Därmed har vi tillgodosett en kritisk synpunkt som riktats mot förslaget om rehabiliteringslinjen. När det gäller förslaget om ytterligare en påbyggnadslinje med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och habilitering menar utskottet att det ännu inte finns underlag för ett beslut om en sådan. UHÄ och SÖ behöver ytterligare någon tid, innan de kan lägga fram ett förslag. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet ett antal motioner från olika partier. Även om den sociala servicelinjen är meningarna delade. Moderaterna och vpk vill avvakta omsorgskommitténs arbete, innan man tar ställning till linjen. Utskottet menar å sin sida att innehållet i utbildningen på den sociala omsorgslinjen visserligen kan komma att påverkas av de framtida ställningstagandena till omsorgskommitténs förslag, men att den anpassningen kan göras inom ramen för den kommande utbildningsplanen. Att avvakta ytterligare med beslut om linjen är enligt utskottets mening olyckligt. Härefter vill jag, herr talman, övergå till att beröra några dimensioneringsfrågor, som utskottet också behandlar. För läkarlinjen är det svårt att med säkerhet överblicka det framtida utbildningsbehovet. Utbildningarna är långa, och intaget nu ger färdiga läkare först i slutet av 1980-talet. Efter ingående överväganden har utskottet stannat för att förorda ett oförändrat intag nästa budgetår, men bedömt det möjligt att därefter göra den besparing och neddragning av antalet intagningsplatser som regeringen förordat. Arbetet med att analysera och bedöma det framtida läkarbehovet pågår. Man kommer under hösten att fortsätta att göra analyser av hur den solidariska läkarförsörjningen fungerar och vilka effekter den får. De just avklarade förhandlingarna kan också komma att påverka det framtida behovet. Allt detta är för utskottet skäl att inte göra någon nedskärning av intagningskapaciteten det närmaste året. Dimensioneringen av tandläkarutbildningen har riksdagen diskuterat flera gånger de senaste åren. 1978 års tandvårdsutredning har lagt fram sitt förslag, men socialstyrelsen håller fortfarande på med att bedöma det framtida behovet av tandläkare. Bedömningar av utbildningsbehovet är alltid svåra att göra. Utskottet har under året fått ta emot åtskilliga uppvaktningar om riskerna för en överutbildning, och föredragande statsrådet har menat att det nu finns skäl för att minska intaget på tandläkarlinjen med 40 platser. Utskottet tycker att det är en rimlig bedömning. Den ligger kanske snarare för högt än för lågt. Utskottet tillstyrker förslaget.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
Herr talman! Apropå frågorna om huvudmannaskap som Christina Rogestam tog upp vill jag citera henne. Hon sade att utskottet i ett försök att vara konsekvent hade menat att laboratorieassistentutbildningen skulle inlemmas i ett enhetligt huvudmannaskap dvs. i det här fallet överföras från kommunalt till landstingskommunalt huvudmannaskap. Jag beklagar att det försöket att vara konsekvent inte genomsyrade hela utskottets tankegång. Jag hänvisar till sjukgymnastutbildningen. Remissinstanserna har varit emot ett överförande från statligt huvudmannaskap, och från den berörda utbildningen har man slagits för att få finnas kvar under statligt huvudmannaskap. Sjukgymnastförbundet har också haft en mycket negativ inställning till en gemensam rehabiliteringslinje. Det kan nog sägas med visst fog att man i propositionsarbetet inte beaktat och inte tillräckligt lyssnat på sjukgymnasternas synpunkter. Ur utskottsbetänkandet kan man utläsa ett visst instämmande i den kritiken. Men med en sådan negativ inställning till en gemensam linje bygger man in stora svårigheter att med delat huvudmannaskap få till stånd positiva effekter i den nya rehabiliteringslinjen. Därför anser jag fortfarande att det hade varit av stor vikt och stort värde att sjukgymnastutbildningen på en och samma ort hade haft samma huvudman som den nya rehabiliteringslinjen, alltså arbetsterapeututbildningen. När det gäller de enskilda sjuksköterskeskolorna skulle man kunna föra samma resonemang. Varför skall de stå utanför det som gäller för landet i dess helhet?
Herr talman! Christina Rogestam påstår att frågan om rehabiliteringslinjen är tillräckligt utredd. Men detta kan faktiskt inte sägas, när man underlåtit att utreda sjukgymnastutbildningen. Det är verkligen att komma med vilseledande påståenden. Det är bara arbetsterapeututbildningen som utretts. Sjukgymnastutbildningen har lämnats därhän. Man har t.ex. inte gjort någon utvärdering av samläsningsförsöken i Göteborg och Umeå och som visat sig inte ha utfallit så väl. Vi anser alltså att det finns en risk för att ett genomförande av rehabiliteringslinjen nu skulle medföra att resp. yrkesgrupps yrkesprofilering suddas ut. Vi motsätter oss naturligtvis inte utskottets förslag att en 20 poängs vidareutbildning också inrättas för sjukgymnasterna. Vi tycker dock att det hade varit naturligt att en arbetsgrupp skulle ha fått ta hand om den frågan också, såsom vi föreslår. Det vore väl konstigt om man inte skulle se först på grundutbildningen och fastställa den, innan man beslutar sig för vilken påbyggnadsutbildning man vill ha. Vår andra reservation gäller sociala omsorgslinjen. Inriktning 2 på denna kommer att gälla omsorgen om psykiskt utvecklingsstörda, och inriktning 3 kommer att gälla socialpedagogiskt behandlingsarbete. Dessa linjer kommer då att spänna över alla åldrar, från små barn upp till mycket gamla människor. Det är väl mycket osäkert om det kan ge den specialisering som vi anser nödvändig för att man i framtiden på bästa sätt skall kunna hjälpa barn och ungdomar med handikapp och inte minst deras familjer.
Herr talman! Jag beklagar att Ing-Marie Hansson inte uppfattade ironin i min formulering. Annars tycker jag faktiskt att förslaget i propositionen genomgående är mycket konsekvent. Det följer helt min reservation vid huvudmannaskapskommitténs betänkande i samtliga ställningstaganden avseende huvudmannaskapsfrågorna. När det gäller sjukgymnastlinjen är det så, som jag sade förut, att majoriteten av remissinstanserna avstyrkte förslaget om kommunalisering av sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund. Det var bara LO som tillstyrkte förslaget. Kommittén har visat att utbildningen fungerar väl i såväl statlig som kommunal regi. Bl. a. är det på samtliga orter väl sörjt för en samordning av de medicinska inslagen i utbildningen och en anknytning av utbildningen till medicinsk utbildning och forskning. Alla utbildningsanordnare har också förklarat sig villiga att underlätta den erforderliga samordningen genom t.ex. avtal. Det finns alltså goda förutsättningar på alla punkter för att detta skall kunna fungera bra. När det gäller de enskilda skolorna riktades det en mycket stark kritik mot förslaget om en kommunalisering. Det är självklart att man även i fortsättningen skall se till att det fungerar som nu, då utbildningen samordnas med övriga motsvarande utbildningar i landstinget vad gäller planeringen av utbildningens innehåll, dimensionering, praktik, platsantal och sådant. Under sådana förhållanden tror vi att alla möjligheter finns att denna utbildning kan fortsätta som ett bra komplement till den övriga utbildningen här i Stockholm, utan att man behöver ändra på huvudmannaskapet. Birgitta Rydle tyckte att jag tog i när jag sade att förslaget om en rehabiliteringslinje var väl utrett. Det tycker inte jag att jag gjorde. Vård 77 arbetade med dessa frågor, och man har fortsatt att arbeta med dem på UHÄ. Hösten 1979 hade riksdagen ingen erinran mot en rehabiliteringslinje, men man beslöt att inrättandet av linjen skulle anstå till dess att man hade gjort en förutsättningslös översyn av arbetsterapeututbildningen, såväl vad gällde uppläggning som längd. Nu är det gjort, och UHÄ har redovisat dessa förslag under hösten 1981. Vi tycker att detta utredningsarbete i Vård 77 och inom UHÄ är tillräcklig grund för att fatta beslut om att inrätta en rehabiliteringslinje. Det närmare innehållet och avvägningen mellan gemensamt och yrkesspecifikt innehåll är frågor som man får överväga vidare i samband med att man tar fram utbildningsplanerna. Det arbetet åligger enligt gällande ordning inte riksdagen utan UHÄ och när det gäller lokala utbildningsplaner de enskilda högskoleenheterna.
Herr talman! Vad först gäller talet om ironi vill jag säga att jag har grundat mina kommentarer på att Christina Rogestam talar som företrädare för utskottsmajoriteten. Om hon personligen ger uttryck för någon ironi mot bakgrund av sina ställningstaganden och reservationer i tidigare sammanhang, har jag inte tillräcklig kunskap om detta för att kunna bedöma det. Jag utgår från utskottsskrivningen. När det gäller den fråga som vi diskuterade tidigare vill jag säga att slutorden från Christina Rogestam bekräftar att det hade varit till fördel att få till stånd ett enhetligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildningen. Hon säger att avvägningen mellan gemensamt och yrkesspecifikt innehåll i utbildningen läggs fast i utbildningsplanerna av UHÄ men också fastställs i lokala utbildningsplaner av de lokala huvudmännen. Det är alltså två huvudmän som skall arbeta med och fastställa dessa utbildningsplaner. Jag tror att det är besvärligare än om enbart en huvudman arbetade med detta. En andra punkt som jag inte hann bemöta i min tidigare replik gällde läkarlinjen och läkarförsörjningen. Christina Rogestam sade att arbetet med att se över den solidariska läkarförsörjningen i landet och att analysera effekterna av det nyligen träffade läkaravtalet pågår — resultatet härav vet vi inget om. Jag tycker att det är riktigt. Det är därför som vi socialdemokrater har menat att det nu vore att föregripa detta utredningsarbete att ta ställning till läkardimensioneringen nästa år. När det gäller tandläkarutbildningen sade Christina Rogestam att socialstyrelsen nu utreder denna och att det har förekommit fackliga propåer om riskerna för överetablering. Det har förekommit sådana propåer för många yrkeskategorier, men vi brukar avvakta de utredningar som pågår, innan vi gör förändringar eller uttala oss om kommande förändringar. Vi socialdemokrater är helt på det klara med att vi inte vill utbilda för arbetslöshet, särskilt inte på långa och dyrbara utbildningar. Men vi vill ha ett underlag och veta vad vi gör, innan vi tar ställning till snabba förändringar.
Herr talman! Christina Rogestam kan ändå inte vara okunnig om den kritik som har kommit från dem som är berörda av utbildningen vid rehabiliteringslinjen. Det har kommit många brev, och vi har haft många uppvaktningar från dem. Jag kan också erinra om att flera av de remissinstanser som har yttrat sig över arbetsgruppens förslag har varit klart negativa. Det gäller t.ex. sådana tunga remissinstanser som socialstyrelsen, TCO och Läkarförbundet. De har kommit med mycket allvarliga invändningar mot utformningen av rehabiliteringslinjen.
Herr talman! Av den uppvaktning som sjukgymnasterna gjorde i utbildningsutskottet framgick enligt min uppfattning att det viktigaste för dem var att få den komplettering som utskottet sedermera gjorde genom att beställa en påbyggnadsutbildning också för sjukgymnaster. Deras kritik riktades alltså framför allt mot att det saknades en sådan del i regeringens förslag. Jag delar Ing-Marie Hanssons uppfattning att vi inte skall utbilda för arbetslöshet. När det gäller tandläkarutbildningen tyder alla siffror på att vi kan göra den relativt marginella neddragning med 40 platser som regeringen har föreslagit utan att avvakta de slutliga analyserna. Utskottet tillstyrker därför detta. Vår bedömning är att analyserna kommer att visa att det framöver är möjligt att göra större neddragningar på tandläkarutbildningen. När det gäller huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningen var Ing-Marie Hanssons uppfattning att det på lokal nivå skulle bli besvärligt att hantera systemet med två huvudmän. Det är möjligt att det blir något mera komplicerat, men vi har gjort den bedömningen att det ändå kommer att gå bra. Den inställning som utbildningsanordnarna har borgar för att de kommer att se till att det blir ett fint samarbete, trots att man har två huvudmän, och att de kommer att anstränga sig mycket för att se till att det hela skall fungera på ett bra sätt.